Herr talman! Jag välkomnar naturligtvis nya idéer och förslag från moderaterna liksom från andra partier under förutsättning att de går i en riktning som medför bättre regional balans. Hittills har moderaterna i vad gäller riktlinjer, principer och målsättningar anslutit sig till regeringens politik. Men i vissa fall — liksom i dag — har folkpartister och moderater och centerpartister kunnat enas om enskilda åtgärder, och jag hoppas att vi skall få framgång för framtiden därvidlag.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande i anledning av propositionen om regional utveckling finns ett avsnitt med rubriken Särskilda stödåtgärder i glesbygder. Regeringen har för denna verksamhet anvisat ett reservationsanslag av 29 100 000 kr. Glesbygdsstödet till hemarbete administreras av företagarföreningarna. Utskottet hänvisar till att i enlighet med industriverkets förslag beräknas i propositionen 1,5 milj.kr. sänkt belopp för ändamålet. Vissa delar av hemarbetet berörs också i de förslag som lagts fram av organisationskommittén för skyddat arbete, OSA. I motionen 656 av herr Nilsson i Tvärålund m.fl. tas frågan om industriellt hemarbete upp. Motionärerna pekar på möjligheterna att mera systematiskt göra försök att lägga ut tillverkning av hemindustriellt slag i glesbygder och säger att detta arbete bör kunna utvecklas. Industriellt hemarbete är sedan lång tid en välkänd form för framställning av vissa halvfabrikat och vissa färdigvaror.

Detta är några av grunderna för uppläggningen. Enligt Industriförbundets bedömning föreligger goda möjligheter att i enlighet med de riktlinjer som här angivits systematisera och utvidga hemindustriellt arbete som produktionsform. Företagarföreningen i Västerbottens län har tillsammans med Industriförbundet gjort undersökningar som tyder på att förutsättningarna är goda i det här avseendet. Utskottets majoritet vill inte nu gå med på att genomföra en försöksverksamhet för hemindustriellt arbete utan hänvisar till att kontakter redan tagits genom regeringens kansli. Samtidigt vill man avvakta remissbehandlingen av OSA:s betänkande. Vi reservanter från centern och folkpartiet menar att denna verksamhet kan komma att få stor betydelse för sysselsättning och service på de orter som i dag har svårlösta problem i det avseendet. Därför är det angeläget att få i gång en försöksverksamhet så snabbt som möjligt. Jag har svårt att förstå varför socialdemokraterna och moderaterna skall bromsa en sådan verksamhet. Är ni inte intresserade av sysselsättning på mindre orter? Företagarföreningen i Västerbottens län gjorde ju förra året framställning till regeringen om att få starta en sådan här verksamhet, men regeringen lämnade ansökan utan bifall. Nu bör riksdagen uttala sin positiva syn på detta till gagn för människorna i våra glesbygdsområden. I reservationen 5 har centern och folkpartiet föreslagit en uppräkning av anslaget till den s.k. IKS-verksamheten med 2 milj.kr., detta för att i någon mån täcka den kostnadsfördyring som inträtt sedan försöksverksamheten infördes 1970. Från början var det fem kommuner som bedrev IKS, men flera kommuner från det inre stödområdet har kommit till undan för undan. I dag bedriver tolv kommuner IKS-verksamhet, och ytterligare några kommuner vill starta sådan verksamhet. Från starten och under de första budgetåren utgick ett anslag på 1 milj.kr. i bidrag till kommun som bedrev IKS. Antalet kommuner har ökat, som jag sade. Samtidigt som vi har haft en betydande kostnadsökning från 1970 har anslaget till IKS-verksamheten urholkats betydligt, eftersom totalramen för verksamheten fortfarande är densamma. Tolv kommuner skall nu dela på 9 milj.kr. Lönekostnader, sociala avgifter, administration m.m. gör att man i dag reducerar antalet dagsverken med närmare 40 ?6, samtidigt som man i orter där denna verksamhet bedrivs inte har fått någon förbättrad sysselsättningssituation för grupper som i huvudsak omfattas av IKS-verksamhet, dvs. äldre ortsbunden arbetskraft och kvinnor. Det är högst anmärkningsvärt att socialdemokraterna och moderaterna inte vill kompensera denna kostnadsutveckling, och det hjälper inte att utskottets majoritet hänvisar till sysselsättningsutredningen, som skall se över detta och framlägga förslag om tänkbar annan inriktning av IKS verksamheten. Sysselsättningsutredningen har konstaterat att man finner denna verksamhet värdefull och meningsfull, och utredningen menar att eventuella brister kan avhjälpas under pågående verksamhet. Detta tyder på att även sysselsättningsutredningen menar att IKS-verksamheten bör fortsätta. Skall man då undergräva verksamhetens förutsättningar genom att inte ge samma ekonomiska förutsättningar som tidigare? På det sättet kan man få en negativ utveckling av verksamheten, man kan få svårt att få fram objekt och det kan framför allt bli svårt att kunna färdigställa arbetena. Jag kan bäst belysa detta genom att ange hur intäkterna fördelar sig på statsbidrag kontra bidrag från kommunen, föreningar och enskilda. Totalanslaget för varje objekt under redovisningsperioden, budgetåret 1973 76 var anslaget 828 500 kr., alltså en minskning med mer än 150 000 kr. Samtidigt steg bidraget från kommun, föreningar och enskilda från 588 000 kr. till 741 000 kr. Här friställs alltså kapital från kommun, föreningar och enskilda på betydligt ökade belopp, samtidigt som statsbidraget minskade. Jag kan ännu en gång konstatera att socialdemokraterna och moderaterna i utskottet försvårar sysselsättningen i våra glesbygder. Regeringen har här i landet fört en regionalpolitik som har ryckt undan förutsättningarna för sysselsättning på många orter och i många samhällen under 1960-talet. När det sedan gick upp för regeringen att man måste göra någonting för dessa bygder och för servicen till de människor som blivit kvar, så tillsattes glesbygdsutredningen — efter påstötningar från bl.a. centern. Denna glesbygdsutredning kom bl.a. fram till att man skulle satsa på den verksamhet som jag tidigare talat om, IKS.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

Herr talman! Jag skall be att få säga några ord om reservationerna 4, 5 och 6, som centerpartiets och folkpartiets ledamöter i inrikesutskottet har fogat till det betänkande som vi nu behandlar. Betänkandet gäller den regionala utvecklingen. Som utskottets ordförande, herr Eriksson i Arvika, redan påpekat avser vi från folkpartiets sida att i den stora frågan framlägga våra motioner när propositionen om den långsiktiga regionalpolitiken, grundad på länsplanering 1974, föreligger. Reservationerna 4, 5 och 6 behandlar kanske marginella frågor i det stora sammanhanget, men de är inte desto mindre intressanta och berör problem som är mycket aktuella i glesbygderna. De vanliga regionalpolitiska insatserna såsom bidrag, lån, sysselsättningsstöd, transportstöd osv. är mycket viktiga saker och har haft mycket goda effekter i de områden där de satts in. De har fortlöpande en mycket stor betydelse för de områden inom vårt land där de nu får göra sin verkan. Jag har i min egen region gjort många iakttagelser av hur betydelsefulla dessa insatser varit. Men de når tyvärr inte ut till alla bygder. Vi har de utpräglade gles bygderna med undersysselsättning och en bofast befolkning som av skilda skäl vill och måste bo kvar, människorna där kan inte söka sig till andra arbetsplatser utan är lokalt bundna. Det är lika angeläget att också försöka bereda dem sysselsättning och arbete i någon form. För många har hemarbete, hantverk, osv. blivit den enda möjligheten. Det finns många bra exempel på att man har lyckats i detta avseende. Jag kan från min egen bygd nämna tillverkningen av Morahästar, som blivit en stor artikel och blivit känd inte bara i vårt land utan i många främmande länder. Det ger hemarbete åt många personer. Man kan nämna många andra exempel på hemarbete, hemslöjd i olika former, tillverkning av turistsouvenirer osv. Det är ett uttryck för viljan att skapa sysselsättning i någon form i bygder som har en stark undersysselsättning och där det är svårt att få arbete. Men det finns säkerligen goda möjligheter att ytterligare vidga sektorn hemarbete, och då i mera hemindustriell inriktning. Men för att åstadkomma varaktighet krävs en uppföljning i form av marknadsföring, produktutveckling, samordning, osv., så att man kan föra ut dessa varor i större mängd på försäljningsmarknaderna. Då skapas en mer varaktig sysselsättning. En utvidgning av hemarbetet i sådana glesbygder som behöver ytterligare arbetstillfällen är därför högst önskvärd. Som sägs i motionen 656 av herr Nilsson i Tvärålund m.fl. bör det föreligga goda möjligheter att genom en systematisering vidga det hemindustriella arbetet, så att man får in det i en mera utbyggd produktionsform. Jag tror att man genom försöksverksamhet kan finna vägar för att förverkliga en sådan målsättning. Det är därför angeläget att medel ställs till förfogande för sådan försöksverksamhet, så att erfarenheter kan vinnas för vidgad verksamhet av detta slag. Inom folkpartiet anser vi det angeläget att stödja detta. En ökad sysselsättning i glesbygden kan ge underlag för bättre service och bidra till att hålla bygder levande. Därför har vi anslutit oss till vad som framföres i motionen 656 och reservationen 4, som följer upp motionsyrkandet. Likaså ansluter vi oss till kravet i reservationen 6 om höjning av anslaget för särskilda stödåtgärder. Reservationen 5 berör särskilt de kommunala sysselsättningsinsatserna genom den s.k. IKS-verksamheten, och herr Rämgård talade nyss utförligt om den. Vad vi har kunnat se av denna verksamhet har visat oss att den på många håll har varit betydelsefull för att ge sysselsättningstillfällen åt den lokalt bundna arbetskraften i det inre stödområdet. Genom denna verksamhet har olika åtgärder kunnat vidtas som annars inte hade varit möjliga. Allt fler kommuner har kommit att omfattas av IKS-verksamheten — allt fler har begärt att få del av den. Det är då litet underligt att anslaget för denna verksamhet har legat på samma nivå under flera år, trots att kostnaderna har stigit både för material och för löner. Vi ser det från folkpartiets sida som angeläget att anslaget räknas upp för att antalet dagsverken skall kunna öka i stället för att de, som herr Rämgård påpekat, nu har minskat. Detta krav tas upp i motionen 863 av herr Rämgård m.fl. Där har begärts en uppräkning av anslaget för detta ändamål med 2 milj.kr. Vi har från folkpartiets sida kommit fram till att så starka skäl talar för denna uppräkning att vi har velat instämma i motionsyrkandet och i den reservation som följer upp detta krav. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationerna 4, 5 och 6.

Herr talman! Några ord om glesbygdsverksamheten, speciellt i anledning av herr Rämgårds anförande. Det är en mycket bra verksamhet, och styrkan i den tror jag ligger i att pengarna inte har bundits till speciella ändamål utan kan användas över hela fältet på praktiskt taget vilka vettiga projekt som helst. Verksamheten får också ses som i första hand ett försök att skaffa jobb för äldre och ortsbunden arbetskraft. Jag tror inte att det kan bli något stort inslag i svensk näringspolitik — där får vi sätta in lokaliseringsstödet om vi vill ha de effekterna. Utskottet har avstyrkt motionen om en speciell verksamhet finansierad med glesbygdsstöd. Regeringen har nämligen 1975 behandlat en skrivelse med ungefär samma innebörd som den som föreslås i motionen. När man sedan i utskottet krävde att vi i år skulle ge regeringen till känna vad som framförts i centerpartimotionen, tyckte vi att det väl ändå var kaka på kaka. Om regeringen avslagit denna framställning, skulle utskottet komma tillbaka nästan omedelbart och ge regeringen till känna ungefär samma saker som tidigare hade framförts i skrivelsen. Jag har för mig att de borgerliga partierna var med oss när vi framförde — och när riksdagen biföll — kravet på att sysselsättningsutredningen skulle utvärdera IKS-verksamheten. Nu säger sysselsättningsutredningen i sitt första delbetänkande att visserligen tycker man att den här verksamheten är bra, men det finns vissa brister och oklarheter i uppläggning och organisation, och därför vill man fortsätta med att penetrera denna verksamhet. Då tycker vi att det ändå är vettigt att man avvaktar denna utvärdering, för vi vill väl alla ha en så bra verksamhet på detta område som möjligt. Det är motiveringen till att vi har yrkat avslag på motionen.
Herr talman! Herr Nilsson i Östersund påpekar att verksamheten är angelägen och att den bör fortsätta, vilket jag tacksamt konstaterar. Samtidigt menar herr Nilsson att de kommuner som har fått denna verksamhet inte skall ges samma möjligheter i fråga om det antal dagsverken som de har haft under tidigare år. Man undergräver ju förutsättningarna för att den äldre arbetskraften — som mycket riktigt herr Nilsson påpekar —- skall kunna få sysselsättning genom denna verksamhet. Jag kan bara konstatera från min kommun att fyra av tio män mellan 50 och 65 år inte arbetar på heltid, enligt länsplaneringen. Då finns det ju ett stort behov av den här verksamheten. Eftersom den bedrivs i tolv kommuner i dag och man har byggt upp en administration kring verksamheten, är det också en förutsättning att den också tillförs kapital och att den inte undergrävs på grund av kostnadsutveckling osv. Som jag påpekade tidigare friställer man här dessutom ett privat kapital, som numera uppgår till nästan samma belopp som statsbidraget. För att få industriellt hemarbete utvecklat hade Västernorrlands läns företagareförening och Industriförbundet gjort en utredning och en utvärdering av förutsättningarna, som låg till grund för framställningen. När man begär att regeringen skall ta upp denna fråga, avslår regeringen framställningen och skickar handlingarna i ärendet till OSA-utredningen. Man har inga garantier alls för att den utredningen tar upp detta; det ligger inte inom dess verksamhetsområde enligt utredningens direktiv. Jag frågar herr Nilsson: Vilken garanti har herr Nilsson för att utredningen tar upp detta problem? Kan jag få ett svar på den frågan?
Herr talman! Herr Rämgård framställde IKS-verksamheten så att den skulle vara fullkomligt urholkad i fråga om statsbidrag. Jag vill svara med att säga att det är två kommuner i Jämtlands län och ett flertal kommuner i andra län som har ansökningar inne hos departementet och ingenting högre önskar än att de får omfattas av denna IKS-verksamhet under nuvarande statsbidragsbestämmelser. Verkligheten jävar det inlägg som herr Rämgård gjorde nyss. Detta är en eftertraktad verksamhet. Kommunerna tycker att statsbidragen är bra och att det går bra att bedriva verksamheten under nuvarande förhållanden.
Herr talman! Om antalet kommuner blir fler och fler, herr Nilsson i Östersund, men man har kvar samma totalram för statsanslaget, måste det ju bli mindre anslag till varje kommun. Är det så svårt att förstå? Därmed urholkar man ju också förutsättningarna att få så mycket dagsverken per kommun som tidigare.

Herr talman! Under senare år har det skett en glädjande tillnyktring i debatten om hur vi skall planera våra län och kommuner för framtiden. Det ensidiga tillväxttänkandet har alltmer trängts i bakgrunden för en mer nyanserad diskussion om regionalpolitisk utveckling sedd i ett bre dare perspektiv. Det är ett stort framsteg för både debatten och politiken. Utan överdrift kan man säga att debatten tidigare var präglad av ett ganska ensidigt ekonomiskt synsätt. Stort intresse ägnades tätortsexpansion som en drivkraft för den ekonomiska utvecklingen i stort. Att nu människors rätt till arbete, social välfärd, gemenskap och god miljö alltmer tränger i förgrunden för debatten är betydelsefullt. Det innebär att regionalpolitiken bättre kan samordnas med samhällspolitiken i stort. Men viktigare ändå är att det därmed skapas förutsättningar för att regionalpolitiken får en inriktning som gagnar alla delar av landet. Detta är samtidigt en framgång för den linje centern länge har drivit i regionalpolitiken. Framför allt kan man märka förändringarna i debatten ute i länen och kommunerna. Många av de tidigare storstilade expansionsdrömmarna har helt enkelt visat sig inte hålla måttet när de konfronterats med en motspänstig verklighet och människors egna uppfattningar om vad som är utveckling och hur det skall se ut i framtiden i der egna kommunen och det egna länet. Att reaktionerna blivit starka i de bygder där planerna pekat på utglesning och tillbakagång är inte särskilt märkvärdigt. Men också människor i de expansiva områdena har vägrat att okritiskt och med öppna armar välkomna kraftigt tilltagna expansionsplaner. Det har varit mycket intressant att som Stockholmsriksdagsman följa de olika faserna i planerna för den regionala utvecklingen i vårt mest utpräglade storstadsområde. Det har varit en gradvis mödosam anpassning från dröm till verklighet, från skrivbordsplaner till människors önskemål. Centern kunde redan tidigt sticka hål på de högtflygande planerna i regionplaneskissen 1966 som var inriktade på en folkmängd på bortåt 2,5 miljoner invånare i Stockholmsregionen år 2000. Nu tio år senare är framtidsperspektiven avsevärt mer verklighetsanpasssade. De planer som nu görs upp för länet och för regionen har i snabb takt närmat sig centerns ståndpunkt — en måttlig tillväxt motsvarande den naturliga befolkningsökningen i länet. Från centerns sida är vi ännu långt ifrån nöjda, men vi är glada över de framsteg som nåtts i den regionala planeringen. Kort sagt: Politiker av olika partifärg och planerare här i länet har helt enkelt alltmer blivit på det klara med att en sådan verklighetsanpassning, som innebär en måttligare tillväxt, är både nödvändig och önskvärd. Centern är ingalunda helt isolerad i sin regionalpolitik, som herr Nilsson i Östersund hävdat tidigare i debatten i dag. Tvärtom är det i Stockholms län numera en bred uppslutning kring centerns ståndpunkt att planeringen i huvudsak skall utgå från den naturliga befolkningstillväxten i länet. Det är i stället så att det under senare tid varit den socialdemokratiska regeringen och riksdagsmajoriteten som stått isolerade i Stockholms län.

I praktiken skulle detta innebära en kraftigare tillväxt än under 1960-talets expansiva år. Planeringsramen angavs till 1 600 000-1 675 000 invånare, varav den högre siffran motsvarar målsättningen om en ökning med 200 000 invånare. Centern däremot höll fast vid sin riksplan och en planeringsnivå för länet på 1 550 000 invånare år 1980. Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår nu att som ny riktpunkt för planeringen av utvecklingen i Stockholms län t.v. skall gälla länsstyrelsens prognoser, eller närmare bestämt 1 557 800 invånare. Detta är en nedbantning med ca 120 000 invånare, dvs. man skär bort tillväxten med 60 926 redan efter tre och ett halvt år. Enligt propositionen hänger den kraftiga nedbantningen samman med att i de län, för vilka befolkningsramarna nu justeras, utvecklingen blivit något annorlunda än som förutsågs i propositionen 1972. Det här uttalandet kan jämföras med vad som sägs i propositionen om radio och television i utbildningsväsendet, nämligen att de mål som angavs för storstadsområdenas utveckling 1972 och som innebar att tillväxten borde dämpas har nåtts. De olika uttalanden som gjorts av regering och riksdagsmajoritet om utvecklingen i Stockholms län, de allmänna ordalagen om dämpad tillväxt och de i planeringsramar uttryckta målsättningarna om fortsatt eller ökad tillväxt har inte stämt överens. Den nedbantning i absoluta tal som regering och utskottsmajoritet nu föreslår är därför hälsosam och klargörande för den fortsatta planeringen i Stockholms län. Jag vill dock understryka att det här rör sig om provisoriska förbättringar i ett från början orealistiskt förslag. Dessa frågor måste mycket snart bedömas i det totala perspektivet av befolkningsutvecklingen i landet under nästa planeringsperiod. För centerns del finns det ingen anledning att nu frångå den ståndpunkt vi intog i fråga om regionalpolitiken redan 1972, och jag yrkar därför bifall till reservationen 1. Det är betydelsefullt för invånarna i Stockholms län att planeringen framöver kan utgå från mer realistiska förutsättningar än hittills. Som framgår av länsplaneringsarbetet är obalansproblemen svåra i länet. Från centerns sida hävdar vi här i länet och i Stockholms kommun att kraftfulla åtgärder måste sättas in på att åstadkomma balans. Riktpunkten måste vara en decentraliserad region med ekonomisk och social jämlikhet mellan människorna, oavsett var i regionen de är bosatta. Planeringen måste inriktas på att lägga arbetsplatser, bostäder, service och fritidsmiljöer nära varandra. Främst gäller det att få en bättre balans mellan tillgången på arbetsplatser och bostäder i länets alla delar. Vi ser fungerande lokalsamhällen som en förebild för planeringens inriktning och de insatser som måste göras för att komplettera bostadsoch arbetsplatsområden så att de blir mer allsidiga. För det fortsatta planeringsarbetet i länet är det självklart av väsentlig betydelse att riksdag och regering ger så klara besked som möjligt om förutsättningarna för detta arbete, både om politikens målsättningar och om politikens innehåll. Jag vill för min del också särskilt peka på att med den tillväxt vi har i den offentliga sektorn får den allt större betydelse för sysselsättningen och därmed som en styrande faktor i den regionala utvecklingen. Stat och kommun har växande uppgifter och ansvar dels som arbetsgivare, dels som samhällsplanerare. Omfattningen av och formerna för den väntade fortsatta utbyggnaden av den statliga verksamheten spelar exempelvis en mycket stor roll för den regionala utvecklingen såväl i Stockholmsområdet som i landet i övrigt. Från centerns sida har vi sedan många år tillbaka med kraft framhållit att en decentralisering av beslutsfattandet måste ske genom att arbetsuppgifter i ökad utsträckning flyttas över från centrala organ till län och kommuner, från statlig byråkrati till folklig självstyrelse. I Stockholms län svarar i dag tjänstesektorn totalt för bortåt 75 96 av sysselsättningen. I länets centrala delar, Storstockholm, finns det i dag bortåt 50 000 statstjänstemän. Detta illustrerar de problem vi har att brottas med för att häva den nuvarande kraftiga obalansen på arbetsmarknaden. Med en fortsatt hög expansionstakt för den statliga verksamheten i Stockholms läns centrala delar blir möjligheterna ytterst begränsade att ge utrymme för annan sysselsättning. Tillväxten inom den statliga förvaltningen måste dämpas i Stockholms kommun. Det är nödvändigt för att slå vakt om boendet och bromsa tillbakagången inom hantverk och industri. Också med hänsyn till de anställda i den statliga förvaltningen är det angeläget att ha en sådan långsiktig planering att man från statens sida inte bäddar för att behov av nya omlokaliseringar kommer att uppstå. Det är angeläget att undvika detta, just genom en långsiktig planering. De beslut som riksdagen i dag kommer att fatta måste enligt min mening få följder också för planeringen av utvecklingen inom den statliga verksamheten i Stockholms kommun och län. Även om den statliga verksamheten sysselsättningsmässigt inte spelar en dominerande roll så har den dock en nyckelroll i strävandena att angripa den kraftiga obalansen i Stockholms län.

Herr talman! Det var närmast herr Rämgårds utfall som kom mig att begära ordet. Låt mig säga att jag vad gäller glesbygdsfrågor, glesbygdsstöd och IKS-verksamhet vågar betyga för herr Rämgård att moderata samlingspartiet och jag själv verkligen slår vakt om dessa frågor. Jag vill framhålla att vi anser verksamheten när det gäller dessa frågor mycket väsentlig och menar att det finns anledning att slå vakt om den. Men nu är ju läget det, att sysselsättningsutredningen i sitt betänkande har gjort en första utvärdering av IKS-verksamheten.

Detta remissutfall skall ju läggas fram i den proposition som kommer om några veckor i samband med frågan om regionalpolitiken, och då är det väl inte så egendomligt att jag anser att vi bör vänta med att ta ställning till inriktningen av denna verksamhet tills vi får detta samlade underlag för vår bedömning. Förhållandet är alltså detsamma när det gäller denna fråga som när det gäller regionalpolitiken i stort: Vi har sagt att vi inte vill yttra oss förrän vi har underlag för detta. När vi får det skall vi komma med våra förslag, och då skall vi gärna diskutera frågorna. Jag vill till sist understryka det som herr Nordgren redan har klargjort, nämligen att vi är beredda att gå in i denna debatt när propositionen kommer, och då kommer vi att avge våra förslag. Jag kan betyga för herr Rämgård och centerpartiet att dessa förslag kommer att visa att vi verkligen är angelägna om denna verksamhet.
Herr talman! Jag har ju tidigare replikerat herr Nilsson i Östersund, och jag skall inte förlänga debatten ytterligare. Jag vill bara säga till herr Oskarson att det inte räcker med intresse från moderaternas sida. Ni måste också visa vad ni reellt vill. Moderaterna har här haft ett utsökt tillfälle att tillstyrka förslaget och därmed ge dessa människor möjlighet till en fortsatt sysselsättning även under det kommande budgetåret. Sysselsättningsutredningen konstaterar ju att IKS-verksamheten skall fortsätta, men att det är lämpligt att överväga en inriktning av verksamheten mot något ändrade former. Utredningen anser emellertid att ändringarna kan göras inom nuvarande ramar. Utredningen menar därmed att verksamheten skall fortsätta.

Herr talman! Jag har i utbildningsutskottet reserverat mig till förmån för en flerpartimotion rörande gymnasieundervisning i Simrishamn. I vpk är vi i allmänhet mycket återhållsamma med att stödja rent lokalpolitiska motioner av detta slag. Alltför ofta är lokala krav utbrutna ur helheten. Motsvarande krav från andra regioner kan ofta vara lika berättigade. I det föreliggande fallet finns dock flera speciella skäl till att vi ansett oss böra ge kraven stöd. Rent allmänt vill jag först säga att om man tar ett initiativ i en motion, skall man också i hederlighetens och konsekvensens namn stå för sin mening i utskott och kammare. Jag säger detta främst med adress till folkpartiet. Huvudmotionären i detta fall är en folkpartist från Kristianstads län. Lokalt begagnas motionsinitiativet till att framställa folkpartiet som förkämpe för Österlenbefolkningens intressen. Men när man kommer till utskottet, sviker folkpartiets företrädare hämningslöst. Det är att föra väljarna bakom ljuset. Det är missbruk av motionsrätten. Jag hoppas att i alla fall huvudmotionären herr Henmark har moraliskt ansvar nog att stödja vpk:s reservation. Så till den egentliga sakfrågan. I trots av utskottets invändningar finns det flera skäl att understryka betydelsen av Simrishamns gymnasiefråga. Skåne har ett allvarligt regionalt balansproblem. Det är den starka slagsidan till förmån för landskapets västra del. Östskåne är utan tvivel eftersatt och har haft svårt att hävda sig. Detta gäller i särskild grad den sydöstra delen, Simrishamnsbygden. Industrialiseringsgraden är låg, andelen sysselsatta i det vikande jordbruket ovanligt hög. Samtidigt som regionen har en stor andel äldre har den också relativt många ungdomar. Det kollektiva kommunikationsnätet är utomordentligt svagt och har de senaste åren drabbats av upprepade inskränkningar. Kort sagt: Tio mil från Malmö ligger en bygd med glesbygdens alla klassiska kännetecken. Nu kan man invända att investeringar i skolor inte skall användas som lokaliseringspolitiska instrument. Det må vara riktigt i princip. Som svensk regionalpolitik dess värre är upplagd skall samhällsinvesteringarna följa de privatkapitalistiska företagens investeringsmönster. Där företagen satsar skall samhället följa upp med sin service. Men invändningen räcker inte. Ty samhället har också skyldigheter av social natur. Det är en fastställd målsättning för skolväsendet att alla ungdomar skall ha samma möjlighet till utbildning, oavsett var de bor. Man får alltså inte eftersätta en bygds möjligheter till gymnasial undervisning så att den hamnar i en avsevärt annorlunda situation än andra regioner. Detta är just vad som sker med Simrishamnsområdet. Det hör till Ystads gymnasieregion. Typiskt för denna är en extremt hög andel ung domar, som bor i s.k. inackorderingszon. Det betyder att de inte på ett rimligt sätt kän ta sig till och från sitt gymnasium under en dag. Det är främst den avsides liggande Simrishamnsbygden som hyser flertalet ungdomar i inackorderingszon. Procenten ungdomar i denna zon har proportioner som bara motsvaras av fall från svårtillgängliga delar av övre Norrland. Procenten ligger på 40 för hela Ystadsområdet och än högre för Simrishamnsbygden. Detta får givetvis allvarliga sociala följder. Rekryteringen blir i praktiken mindre än normalt. Detta drabbar erfarenhetsmässigt ungdomar ur arbetarklassen och motsvarande skikt i samhället. Det strider påtagligt mot den målsättning som skolväsendet har. Det är ett känt faktum att geografisk tillgänglighet har stor betydelse för rekrytering och social utjämning. Det är samhällets skyldighet att tillse att sådana områdesindelningar inte uppstår att gymnasieskolans tillgänglighet i praktiken allvarligt begränsas. Så är fallet här. Man kan också invända att riksdagen inte skall blanda sig i skolplaneringens detaljer. Det var det som fröken Hörlén hävdade för en stund sedan. Också denna invändning kan principiellt ha ett visst fog för sig. Det är skolöverstyrelsen som normalt skall planera gymnasieområdenas indelning. Men det kan aldrig få innebära, fröken Hörlén, att riksdagen en gång för alla lämnar ifrån sig rätten till kontroll. Riksdagen har rätt att ha en mening om huruvida dess målsättningsbeslut verkligen följs i praktiken. I föreliggande fall finns skäl för riksdagen att göra ett påpekande i det stycket. Man har försökt göra gällande att inrättande av ett gymnasium i Simrishamn skulle äventyra underlaget för befintlig gymnasial undervisning i Ystadsregionen. Det är ett märkligt resonemang. Som jag just konstaterat är ett av områdets problem att rekryteringen behöver ökas. Gymnasieutbildning behöver bli mer tillgänglig. Om man förlägger gymnasieutbildning till den mest kvalificerade inackorderingszonen, borde detta rimligtvis öka rekryteringen. Resonemanget utgår dessutom från förutsättningar som är både felaktiga och farliga. Dess logik håller endast under förutsättning att man betraktar underlaget för gymnasiet på Österlen som en gång för alla givet. Men det är ju en helt felaktig utgångspunkt. Till att börja med måste man ta i beaktande att vuxenutbildningen ökar, bl.a. på gymnasial nivå. Det måste bredda underlaget. Vidare ligger, som nämnts, rekryteringsprocenten i nuläget för lågt och bör ökas. Slutligen innebär resonemanget att man för framtiden skulle acceptera en fortsatt utglesning av befolkningen på Österlen. Detta strider inte bara mot den av riksdagen uttalade förpliktelsen att eftersträva regional balans. Det strider också, såvitt jag vet, mot den målsättning båda Skånelänens länsstyrelser gett uttryck för, nämligen att en utjämning mellan Skånes västoch östsidor skall eftersträvas. Om man mot den här bakgrunden tar som en självklarhet att Österlens underlag för gymnasieutbildning skall stå stilla eller minska — ja, då har man dömt regionen till en framtida tillbakagång. Och det är inte i överensstämmelse med vad som enligt riksdagens egna beslut skall eftersträvas. Därför, herr talman, måste jag konstatera att det här är fråga om ett fall, där riksdagen kan ha anledning att ge sin mening till känna. Simrishamn utgör ett av de tänkbara undantagsfall, där ett påpekande är motiverat om att större rättvisa i skolpolitiskt avseende bör visas. Jag yrkar därför bifall till min reservation vid utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Fröken Hörlén började sitt inlägg tidigare med att påpeka hur angeläget det var att Simrishamnsfrågan inte glömdes bort i det här sammanhanget. Jag tycker att det är väldigt angeläget att riksdagen gör en viljeyttring på den punkten. Man kan verkligen ifrågasätta den politiska trovärdigheten hos dem som gör sådana här kullerbyttor. I vpk menar vi allvar med våra motionsförslag. Vi följer också upp dem i utskott och i kammardebatter, och jag tycker att man kan ifrågasätta den politiska trovärdigheten hos folkpartiets utskottsrepresentanter. Jag får väl i fortsättningen sätta mitt hopp till herr Henmark.

Herr talman! Bara några randanmärkningar till betänkandet. Gymnasieskolan har i sin nuvarande form existerat bara några år. Säkert har den ännu inte funnit sin ideala form — och lär aldrig finna den. Det är naturligt. Ändå är erfarenheterna såvitt jag kan förstå övervägande positiva. Det vill jag understryka. De brister som finns — och visst finns det sådana — måste rättas till för att skolan skall kunna fungera bättre. Det gäller brister i både innehåll och form. Det vikande elevunderlaget på vissa linjer och kurser talar om bristande anpassning. På samma sätt är det med överbeläggningen på andra håll. Självklart kommer det alltid att finnas spänningar mellan den enskilde elevens —- och målsmännens — Önskningar och samhällets behov av utbildning för olika ändamål. Det är nödvändigt att så långt det går minska de spänningarna. Det är inte bara skolans och skolmyndigheternas sak. Men de måste in i bilden. Allvarligast är det vikande elevunderlaget på de naturvetenskapliga och tekniska linjerna. Det kan orsaka fundamentala störningar genom otillräckligt tillskott till högre utbildning på områdena, ibland genom bristande förutsättningar för sådan utbildning. Även vissa praktiska linjer och kurser har vikande tillströmning med motsvarande risker för samhället. Å andra sidan är tillströmningen stark på andra håll. Allvarliga är studieavbrotten. Minst lika besvärande är det att så många avstår från gymnasial utbildning och tror sig kunna gå ut i förvärvslivet utan utbildning för de uppgifter som möter. Här har både samhälle och skola misslyckats. Skolan har inte kunnat ge — eller inte upplevts kunna ge — de redskap, de färdigheter och de kunskaper som ansetts vara viktiga. Möjligen har metoderna varit felaktiga, möjligen har det varit bristande anpassning från elevernas sida. I varje fall har det varit bristande förmåga att mötas. Sådant måste rättas till. Det är vi överens om. Samtidigt måste skolan alltmer anpassas till nödvändigheten att ge både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för ett samhälle, som på en gång — det är det paradoxala — uppmuntrar specialisering och kräver allroundförmåga. Det finns behov av en översyn av gymnasieskolan. Det har uttalats från olika håll. Några av problemen har tagits upp i det i går behandlade betänkandet nr 21 från utbildningsutskottet. Översynen måste gälla både inriktning och arbetsformer i gymnasieskolan liksom innehåll och i vissa fall organisatoriska former. Det är nödvändigt med sektorsvisa genomgångar, det är nödvändigt med en kontinuerlig läroplansuppföljning och det är nödvändigt att överväga möjligheten att varva utbildning och arbete. Men det räcker inte med dessa insatser på speciella områden eller fält, utan det finns behov av en vidare översyn. Detta har också anförts här i kammaren, bl.a. i debatten om läroplaner i början av december förra året, och det har tagits upp i en motion av herr Larsson i Staffanstorp m.fl., där man yrkat på en översyn av gymnasieskolans inriktning och arbetsformer under medverkan av parlamentariker — en motion som kommer att behandlas i anslutning till diskussionen om skolans inre arbete. Medverkan av parlamentariker är viktig med hänsyn till utbildningens betydelse och förankringen i skilda samhällsuppfattningar. Det kontinuerliga uppföljningsarbetet i SÖ:s regi bör kunna ge underlag för en mera vid överblick. Behovet av organisatoriska förändringar har aktualiserats i ett par motioner som behandlats i det här betänkandet och av vilka åtminstone en har berörts tidigare i dag. Jag tycker att båda motionerna är viktiga från mina utgångspunkter sett. Båda motionerna är beroende såväl av den sektorsvisa genomgången och översynen som av mera övergripande bedömningar. Herr Johansson i Hållsta har yrkat att den tvååriga trädgårdskursen — en specialkurs med linjekaraktär — skall ges ställning som linje. Han har bl.a. åberopat en ofta förekommande samlokalisering med jordbruksoch skogsbruksundervisning av linjekaraktär. Det är inget tvivel om att en ändrad status kan vara riktig. Det tycker utskottet också. I slutet av höstsessionen i fjol angav utskottet i anledning av en likartad motion, som hade uppskjutits från vårsessionen, att ”målet bör vara att de tvååriga studievägarna inom områdena jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring likställes i utbildningsorganisationen”. Detta har utskottet anfört, även om utskottet inte kunnat tillstyrka motionen med hänsyn till de följdverkningar beträffande andra kurser som skymtar. Detta bestyrker, herr talman, behovet av en översyn — både en sektorsvis gående och en mera övergripande översyn — av organisationen. Det gäller där också fördelningen mellan specialkurs och linje över huvud, och det har betydelse även för en mer övergripande översyn där det är nödvändigt att också ha med andra synpunkter än dem som representeras av pedagogiska experter. Det gäller också frågorna om medgivande till försök med särskild samordnad gymnasieskola — SSG — i Simrishamn och i Osby, av vilka det förra fallet alldeles nyss har berörts i debatten. Det är där fråga om en översyn av organisationen. Men det gäller inte bara en snäv översyn utan också frågan om inriktning och arbetsformer. Låt mig peka på inställningen till frågorna om vikten av specialiseringsmöjligheter och vikten av närhet till utbildning.

De ökade möjligheterna till vuxenutbildning och de snabba förändringarna i samhället understödjer ett sådant val, där det måste förekomma. Utskottet har, som det har sagts här, inte heller någonting att invända mot att en sådan försöksverksamhet kommer till stånd så snart förutsättningar finns, som det heter i fråga om försöksverksamheten med SSG i Simrishamn. Det är riktigt att det från lokalt håll framförts propåer om en utvidgning av den pågående försöksverksamheten när vi kan hjälpa till med att råda bot på bristen på gymnasial undervisning inom vissa områden. Jag har all förståelse för behovet av ytterligare gymnasial undervisning i den här delen av landet. Men det kan inte vara riksdagens sak att ta ställning till en lokaliseringsfråga av den karaktären. Där måste huvudvikten ligga på de avgöranden som fattas av de ansvariga skolmyndigheterna och ytterst av regeringen. Det gäller inte bara lokaliseringen — där det är nödvändigt med samråd och hänsynstagande till de önskemål och behov som finns lokalt — utan också omfattningen av försöksverksamheten. Riksdagen har såvitt jag kan förstå gjort ett påpekande både om behovet av ytterligare möjligheter till gymnasial undervisning och om att försöksverksamheten på det här området kan behöva utvidgas. Man hade kanske kunnat komma längre. Men jag tror inte det.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

Herr talman! Det har — jag erinrar om debatten kring enskilda skolor vid behandlingen i går av utbildningsutskottets betänkande nr 21 — under årens lopp hållits många gravtal över nedlagda enskilda skolor. Statsmakterna har med framgång agerat lieman, och många skolor har gått i graven. Med utgången av innevarande vårtermin försvinner ytterligare en enskild skola, Filip Holmqvists handelsinstitut. Jag har ägnat institutet ett särskilt yttrande. Det borde — om jag varit vitter nog — ha blivit ett äreminne. Turerna kring institutets hädanfärd i sin nuvarande form som regelrätt skola med schemalagd undervisning och statsbidrag har varit många, men nu är det slut. Skolstyrelsen i Göteborg åtar sig ett stort ansvar då den anser sig på annat sätt kunna ge den undervisning som institutet i årtionden tillhandahållit. Måhända är detta möjligt rent formellt sett men icke så säkert reellt. Man flyttar inte utan vidare över tradition, miljö, specialitet, erfarenhet, attraktivitet. Lärarna skingras och med dem upplöses lagverkan. Så återstår i Göteborg två enskilda gymnasier, väl renommerade och traditionsbärande och med god miljö, mångårig erfarenhet och utmärkta lärarstaber. De är förmodligen för bra för att vännerna av likriktning och uniformitet skall kunna hålla sig stilla. Statsmakternas negativa inställning till enskilda skolor är ett sorgesamt och utvecklingsfientligt inslag i vår tids svenska undervisningshistoria. Det som rivs ner är tyvärr icke lätt att åter bygga upp om och när man så skulle vilja då tidens pendel vänt — och den vänder säkert. En gång borta — förmodligen för alltid borta. Endast minnet lever ytterligare någon tid.

Herr talman! Det behövs nog en konstpaus nu efter herr Nordstrandhs begravningstal. Jag kommer inte att vara lika ödesmättat allvarlig utan räknar med att diskussionen om de enskilda skolorna blev avklarad här i riksdagen i går, och jag tar inte upp den kastade handsken. Jag kommer, herr talman, i det här inlägget endast att beröra de frågor där utbildningsutskottet har delat sig. Som kammarens ledamöter är vi på de flesta punkter överens. Det gällde grundskolan i går, då riksdagen beviljade anslag på bortåt 8 miljarder. Det betänkande som vi nu behandlar gäller inte så mycket pengar — det är fråga om ungefär 2 miljarder. Betänkandet spänner över en sektor av samhällslivet där ungefär 250 000 människor bedriver studier och där en mängd människor är anställda i olika funktioner. Det är värdefullt att notera att det råder så stor enighet som det gör om gymnasieskolan i det här betänkandet. I SIA-propositionen erinras om den gymnasieutredning som skall tillsättas, och jag går inte in på den frågan i dag, för riksdagens reaktion på detta besked från regeringens sida kommer ju i samband med att SIA-propositionen behandlas av riksdagen. Fröken Hörlén vill ha mera pengar till tekniska och administrativa stödåtgärder för handikappade elever. Jag kan gärna säga att när utbildningsutskottet inte följer med hela vägen och ger lika mycket pengar som fröken Hörlén föreslår, så är det ju inget ställningstagande i sakfrågan — det är bara fråga om hur man bedömer de tillgängliga resurserna. Jag vill erinra om att i årets budgetproposition förordas en uppräkning med 25 96 av anslaget. Det är en fortsatt ökning av de medel som anvisas på detta viktiga område, och jag utgår ifrån att allteftersom våra resurser ökar skall vi ge de handikappade studerande ungdomarna allt större stöd. Så några ord om gymnasieskolan i Simrishamn. Det har framhållits av flera talare att utskottet säger att i princip skall inte riksdagen ange till vilka orter man skall lokalisera gymnasieutbildning av det här slaget. Och jag vill upprepa det. Den som läser utbildningsutskottets betänkande skall finna att det förekommer icke en rad i det som kan tolkas negativt för den del av Skåne som önskar ny gymnasieskola. Men jag vill samtidigt erinra om att när skolöverstyrelsen tillstyrker ett försöksgymnasium i Simrishamn förutsätter styrelsen att gymnasieskolan i Tomelilla skall försvinna. Det betyder, samtidigt som det kommer att uppstå vissa risker för gymnasiet i Ystad, att en ort i Skåne som har besvärliga sysselsättningsproblem skulle förlora en viktig del av sina utbildningsresurser, om man koncentrerade verksamheten till Simrishamn. De här avvägningarna måste göras, och utskottet har bara erinrat om det, men tar i övrigt inte ställning i frågan utan menar att det skall ske i annan ordning. Det skall skolmyndigheterna och regeringen svara för. Fröken Hörlén säger att det har skett en förbättring av formuleringarna i utskottsbetänkandet, och jag tolkade fröken Hörlén så att hon menade att det var anledning att ge henne en blomma för det här. Det vore helt oförtjänt, för alla partier i utskottet har varit lika intresserade av att finna formuleringar i utskottsbetänkandet som inte på något sätt skall låsa utvecklingen av gymnasieorganisationen i Simrishamnsbygden. Fru Lantz avslöjar intressanta interiörer från vpk:s interna arbete.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

Herr talman! De motionsförslag som vpk lägger fram i riksdagen brukar vara så väl underbyggda att vi följer våra partikamraters motionsinitiativ. Vi tycker inte att det är till fyllest att, som utskottet skriver, vänta till 1979 med att ge Simrishamn en gymnasieskola. Vi föreslår därför att en försöksverksamhet startas så fort som möjligt. Det är också vad skolöverstyrelsen har förordat. Det är bara märkligt att regeringen har lämnat det förslaget utan åtgärd. Om man menar allvar med den skolpolitiska målsättning som vi tidigare har varit överens om, alltså att ingen av ekonomiska, sociala eller regionala skäl skall behöva avstå från skolgång, så får man väl också försöka leva upp till den målsättningen. Och i detta fall finns det anledning för riksdagen att uttala en viljeyttring och se till att det blir en gymnasieskola i Simrishamn.
Herr talman! Nu fick vi höra att alla motioner som vpk väcker är så bra att de måste bifallas. Den informationen är ännu intressantare än den tidigare.
Herr talman! Jag tror det är bättre, herr Alemyr, att vi håller oss till sakdebatten. Men herr Alemyr har nog där ganska dåligt på fötterna och därför måste han ta till demagogiska grepp när han debatterar.
Herr talman! I sakdebatten om ett försöksgymnasium i Simrishamn har jag utvecklat vad utskottet har för uppfattning. Om fru Lantz inte har uppfattat det, så hänvisar jag till vad utskottet har skrivit i betänkandet.

Herr talman! Allra först vill jag säga att jag med tillfredsställelse noterar vad utskottet skrivit i sitt betänkande och vad fröken Hörlén här minde om, att utskottet för sin del inte har någon erinran mot anordnandet av en försöksverksamhet med SSG i Simrishamn så snart förutsättningar härför föreligger. Det var roligt att höra att utskottet inte har någon erinran mot det. Däremot blev jag litet förvånad när det sades att det inte skulle finnas några förutsättningar för sådan försöksverksamhet nu. Det måste väl ändå vara skolöverstyrelsen som har ganska stort inflytande när det gäller att tala om huruvida de förutsättningarna finns eller inte. Sedan vill jag också bemöta utskottets ordförande med att säga att skolöverstyrelsen ingalunda har lämnat Tomelilla åt sitt öde utan tvärtom förutsatt att den AMS-utbildning som nu meddelas i Simrishamn skall flyttas över till Tomelilla. Därigenom skulle Tomelilla bli ganska väl försett med utbildningsmöjligheter, om än av något annat slag eftersom det inte är lämpligt att förlägga gymnasieutbildning till Tomelilla, som ligger så nära Ystad. Jag har skolöverstyrelsens skrivelse här i min hand, och den är en ganska noggrann penetrering av både lokalmöjligheterna och det befolkningsmässiga underlaget. Man har där särskilt betonat att åtgärder har vidtagits för att Ystad inte skall få några lediga skollokaler. Den utbyggnad som skett där skall användas fullt rationellt. Det tycker jag också bör sägas i detta sammanhang. Vidare noterade jag med tacksamhet vad herr Karlsson i Mariefred sade, att det är viktigt att riksdagsmän från olika län påpekar de brister som där kan finnas inom utbildningsområdet. Det är litet annorlunda än vad fru Lantz sade. Hon menade att en sådan här motion väckts av rent valtaktiska skäl, alltså för att samla röster. Jag hoppas att det inte är utmärkande för andra partier i riksdagen att man väcker motioner för att skapa något slags gloria kring sig. Det har åtminstone inte varit mitt syfte, Jag har funnit att det råder brist på gymnasieutbildning i Simrishamnsområdet, och det finns då anledning att föreslå en sådan där. Fru Lantz har också själv bekräftat att motionen är sakligt motiverad genom att säga att vpk följer upp de förslag man anser sakliga och riktiga och fru Lantz har ju här följt upp min motion. Mitt eget personliga uppträdande har blivit föremål för en viss debatt. Min mening i den här frågan hade jag innan jag skrev motionen, den har jag haft i många år och den har jag alltjämt. Och jag tror inte att jag behöver just några anvisningar om hur jag skall bära mig åt för att föra fram saken. Läget är det att Österlen varit en utpräglad jordbruksbygd. För bara tio år sedan fanns det inom detta område två lantbruksskolor och en lanthushållsskola. Men i denna bygd liksom i andra delar av vårt land har en stark strukturrationalisering gått fram. Jordbruket har mekaniserats och rationaliserats, och antalet människor som arbetar i jordbruket har minskat. De som då rationaliseras bort måste gå över till annat arbete. I regel går man då över från jordbruk till exempelvis industri. Men det har varit svårt att få industrier till detta område. Det har enligt vad invånarna själva säger berott på två omständigheter. Den ena är att kommunikationerna inte är de bästa. Där finns rätt mycket vägar, men de är inte av god kvalitet. Det har i många år varit ett problem att få kommunikationerna utbyggda. Den andra är att man inte har några utbildningsmöjligheter. Och det är inte något nytt. Jag har studerat denna fråga sedan tiden innan jag satt i riksdagen. Det väcktes redan då motioner i bägge kamrarna om ett gymnasium i området, men det blev inte så. När jag kom till riksdagen gick jag i spetsen för en liknande framställning. Jag tror det var fem partier som stod bakom motionen år 1972. Det gjordes då en del lovande uttalanden i utskottet. Det sades att i departementet pågick en utredning om gymnasiala modeller för platser där det inte fanns så bra underlag. I avvaktan på att dessa modeller skulle färdigställas ville man inte tillstyrka förslaget om ett gymnasium i Simrishamn. Däremot sade man då inte att det rent principiellt skulle vara fel att riksdagen uttalade sig för ett gymnasium här eller där. Men på grund av den utredning som pågick ville man då inte fatta något beslut. Jag godtog den förklaringen. Modellen har nu färdigställts. Den är under prövning, jag tror att det är på åtta ställen. Men när det kom till kritan togs Simrishamn icke med. Simrishamn blev ställt utanför. Det är ett bekymmer för hela området. För fem år sedan blev det något av en ljusning. Då kom först och främst den nya gymnasiereformen. Då sades det att man i Sverige skulle få ett gymnasium så beskaffat att praktiskt taget varenda pojke och flicka skulle ha möjlighet att efter grundskolan fortsätta med gymnasial utbildning. Detta skulle inte få hindras av geografiska eller ekonomiska skäl. Men då måste man se till att de också kunde komma till ett gymnasium, och många trodde att det nu skulle bli bättre också i Österlen. När riksplaneringen genomfördes klassades Simrishamn som regionalt centrum. Samtidigt sades det att ett regionalt centrum skulle ge en viss service både åt sin egen ort och åt kringliggande kommuner. I sådan service ingick också möjlighet till gymnasial utbildning. Om jag inte minns fel uttalade regeringen att den hoppades att kommuner och myndigheter skulle göra sitt bästa för att realisera den tanken. Simrishamn är nu ett regionalt centrum, men kommunen har ingen gymnasial utbildning. Kommunmännen där har verkligen lagt ner ett mycket ambitiöst arbete för att nå det mål som regeringen själv har ställt upp. De har nu begärt att frågan om en gymansieskola i Simrishamn skall prövas på nytt och att Simrishamn skall få delta i de prov som f. n. pågår. Och man trodde att saken var klar och att det var praktiskt taget fritt fram, när ansökan hade behandlats i de lägre instanserna och i medelinstanserna. Den tillstyrktes av länsskolnämnden i Kristianstads län och av en enhällig länsstyrelse. En enhällig kommun stod givetvis bakom ansökan. Det fanns några som hade avstyrkt, t.ex. myndigheterna i Malmöhus län. Men när sedan en noggrann penetrering i skolöverstyrelsen resulterade i att SÖ i skrivelse till regeringen begärde att få fullmakt att starta en gymnasieskola i Simrishamn, då de lokalmässiga förutsättningarna fanns, trodde alla att det nu var helt klart. Men så kom avslaget. Det väckte inte bara förvåning utan förbittring på många håll. Det blev en hel del insändare i tidningarna. Jag har med två av dem här. Jag skall inte läsa upp bägge två, men jag vill läsa upp åtminstone en bit av den ena. Den är undertecknad, men jag behöver inte här nämna namnen. Det heter i denna insändare: ”Länsskolnämnden, AMS och SÖ hade gett klartecken och utbildningsministern var enligt hörsägen positiv. Så vi trodde att det bara var fråga om ett formellt beslut för att ärendet äntligen skulle ros i hamn. Men så inträffar det märkliga. Vid sommarsammanträde går regeringen emot alla expertinstanser och meddelar ett negativt beslut: det blir ingen gymnasieskola i Simrishamn. Man slår sig för pannan! Vad har hänt?” — Sedan står det en del som jag kanske inte borde läsa upp; det är måhända förolämpande: ”Har någon departementstjänsteman drabbats av värmeslag och i ett tillstånd av förvirring lämnat oriktiga uppgifter? Eller har det skett interna ”uppvaktningar från t.ex. Malmö-länetsom vill slå vakt om Ystadsintressen? Man anar ugglor i mossen. Frågorna hopar sig och vi som bor i Simrishamnsregionen vill ha svar. Inrättandet av en gymnasieskola i Simrishamn är livsviktig för regionens fortsatta existens. Vi vägrar att skicka våra barn till en ort sex mil härifrån - tvinga dem att bo inackorderade eller anlita färdmedel som är orimliga med hänsyn till elevernas skolgång. Många av oss ser nu ingen annan möjlighet än att flytta härifrån till en annan ort som erbjuder tillfredsställande skolmöjligheter. Att man inte kan räkna med någon inflyttning av barnfamiljer till kommunerna i simrishamnsblocket förefaller uppenbart. Industri och näringsliv väljer då också andra orter för lokalisering. Regeringens beslut är alltså inte bara upprörande och inhumant. Det är också från regionalpolitisk synpunkt ett enfaldigt beslut. För några år sedan statuerades Simrishamn till centralort inom regionen. Då sa man A. Nu vill man inte säga B.” Och så fortsätter insändaren med ytterligare en del tillmälen som jag inte skall upprepa. Det har också förekommit andra inlägg. Inte minst en del av rege ringspartiets egna representanter, som burit tungan där nere, var mycket besvikna. Jag trodde att det nu skulle finnas ett mycket gott underlag för att på nytt göra en framställning i denna fråga. Jag vill inte på något sätt förolämpa regeringen, och jag föreslog bara att vi skulle göra ett uttalande om att SÖ:s synpunkter i detta ärende skulle beaktas och att SÖ sålunda borde kunna få fullmakt att utvidga den försöksverksamhet som pågår innan en utvärdering sker. Jag bedömde läget gynnsamt för ett beslut i den riktningen just med hänsyn till de program som de olika partierna har. I det sammanhanget vill jag nämna att folkpartiet t.o.m. har krävt garantier för att ungdom i den här aktuella åldern skall ha möjlighet antingen till utbildning eller till anställning. För att åstadkomma detta för Simrishamns del borde en utbildningsanstalt skapas för ungdomen där. En sådan skulle också vara en nyckel till att få anställning. Som läget nu är finns ingen utbildning där, inga företag lokaliserar sig dit och ungdomen tvingas därför att flytta. Jag beklagar att mitt eget partis representant i utskottet inte fann dessa synpunkter så väsentliga att de kunde uppväga de synpunkter som gjort att hon nödgats biträda yrkandet om avslag på motionen. Jag vill inte döma om detta, utan beklagar bara att hon inte ansåg mina synpunkter mer väsentliga.

Grundläggande härvidlag är att planeringen i länen utgår från en befolkningsmålsättning syftande till regional balans.” Jag anser att den nu aktuella motionen överensstämmer väl med strävandena att åstadkomma regional balans. Faran är att denna del av Kristianstads län håller på att avfolkas; befolkningen blir allt glesare på grund av att företag inte lokaliserar sig dit. Moderaterna brukar mycket energiskt framhålla nödvändigheten att man skapar gynnsamma betingelser för näringslivet inom olika områden. De vill helst att betingelserna skall vara sådana att staten inte behöver ingripa med hjälpåtgärder eller etablering av statliga företag på orten. Men om man i ett sådant här område inte ger en injektion måste staten till slut ingripa för att området inte helt skall avfolkas. Jag hade ytterligare en synpunkt, som jag trodde skulle ligga väl till. Jag visste att det inom utbildningsutskottet finns personer med nära anknytning till länsstyrelsen i Kristianstads län vilka på det regionala planet haft stora bekymmer för denna region, som är så vacker men som har svårt att klara sig rent näringsmässigt. Man har i regionen fattat ett enhälligt beslut om att försöka få ett gymnasium där. Jag räknade då med att detta skulle avspegla sig i utskottet och att vi på det sättet skulle kunna få ett gynnsamt beslut. Beslutet har nu inte blivit så gynnsamt som jag hade önskat. Jag är emellertid tacksam för att det inte har blivit ett direkt avslag. Jag fattar nämligen inte beslutet som ett direkt avslag. Men som jag förut sade tycker jag att man kunde ha gått litet längre. Det skulle ha varit lyckligt för vårt land, för Skåne och för Kristianstads län, om vi här hade fått ett bestämt uttalande att det är riksdagens mening att tillgodose denna del av landet innan det blir för sent. Redan har röster sagt att vi helt enkelt måste göra detta område till ett stödområde. Flera framställningar härom har gjorts. Men nog vore det ekonomiskt försvarbart för riksdagen att i stället ge små injektioner. Det vore fullt i linje med alla skolmyndigheters önskemål ända upp till skolöverstyrelsen att förlägga en gymnasial utbildning här i Simrishamn. Herr talman, jag yrkar bifall till reservationen 2 av fru Lantz.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
Detta är inte ett betänkande som behandlar lokaliseringspolitiken på Österlen, utan betänkandet sysslar uteslutande med ett försöksgymnasium i Simrishamn. Där har utskottet sagt att det inte är riksdagen som skall fatta beslut, utan det skall fattas i annan ordning. Det är bara detta, herr talman, som det aktuella utskottsbetänkandet handlar om.
Herr talman! Herr Henmark har varit väldigt ärlig i sin motion och i sin strävan att åstadkomma en gymnasieskola i Simrishamn. Det framgår inte minst av hans mycket passionerade inlägg här i kammaren. Jag har inte på något sätt ifrågasatt herr Henmarks trovärdighet men väl herr Henmarks partisysters i utbildningsutskottet.
Herr talman! Jag skulle ha sagt i mitt anförande — men det glömde jag bort — att detta givetvis inte bara är en skolfråga utan även en regionalpolitisk fråga. Jag önskar nästan att en sådan här fråga på något sätt kunde kommuniceras med inrikesutskottet, ty det är för trångsynt att behandla den bara såsom en utbildningsfråga. Det gäller inte bara utbildning utan även en landsdels möjlighet att existera i fortsättningen. Då får man inte se bara till en liten del.

Herr talman! I motionen 1499 begär vi att den 1972 genomförda försöksutbildningen på gymnasienivå inom området fartygsteknik nu skall upptas såsom allmän linje i gymnasieskolan. Därmed skulle en skolform, som hittills begränsat förekommit i gymnasieskolorna i Göteborg, Helsingborg, Kalmar och Stockholm, bli tillgänglig i full skala över hela landet. Försöken har varit framgångsrika och bevisligen lett till att elever, som eljest inte har upplevt en övergång från grundskola till gymnasieskola såsom särskilt meningsfull, nu har kunnat genomföra gymnasiestudier med hög motivation och därmed naturligtvis också lyckats utomordentligt väl med sin utbildning. I ett flertal fall har det också lett fram till att elever därefter vunnit inträde vid sjöbefälsskolan, eftersom kursen medför en sådan behörighet. Därmed har två mål nåtts. De berörda ungdomarna har tillförts positiva utbildningsinsikter, som kan vidareföra till vuxenstudier och förbättrade yrkesutbildningar genom hela livet. Men de har också tillförts en resurs på personlighetssidan genom social träning samt orientering i språk och samhälle, kort sagt en allmänbildningsförstärkning, somjinte utan vidare eljest återfinns för ungdomar i dessa åldrar utanför skolan. Båda dessa mål återfinns i gymnasieskolans läroplan i den inledande allmänna delen. Det är mål som vi i riksdagen ställt oss bakom och som vi önskar uppnå med tillgängliga resurser för alla ungdomar i hela landet. Vi vet att ett betydande antal ungdomar i dag tyvärr faller ut ur skolsystemet på denna nivå. Försök av samma typ som den i motionen påvisade lyckosamma försöksskolan utgör värdefulla inslag i gymnasieskolans reformering till en hela folket omfattande utbildningsform. Det är viktigt att fartygsteknisk utbildning så fort som möjligt görs tillgänglig som allmän linje så att alla som har behov av och intresse för denna utbildning kan återfinna den på närmaste skolort. UTSJÖ, dvs. den genom skolöverstyrelsen tillsatta utredningen om sjöpersonalens utbildning, är i sin rapport nr 2 också beredd att förorda detta. Utskottet säger att det för sin del instämmer i UTSJÖS:s och motionens värderingar men att riksdagen inte bör ta initiativ i frågan förrän remissarbetet har avslutats. Man kan då naturligtvis beklaga att ännu ett år kanske kommer att gå innan riksdagen tar slutlig ställning i den här frågan, i en situation då varje möjlighet att klara ungdomsutbildning och ungdomsarbetslöshet bör tas till vara. Kopplingen mellan de två elementen är ju uppenbar. Herr talman! Jag hoppas att frågan genom regeringens initiativ kan föras till en lösning så snart remissarbetet avslutats och utvärderats och att verksamheten kan komma i gång så fort som möjligt.

Herr talman!

Vid en inventering av rekrytbehovet i fråga om skogstekniker fann man att det totala utbildningsbehovet uppgick till ca 100 per år. Av den kartläggning av skogsteknikerkårens ålderssammansättning som skolöverstyrelsen gjort framgår dessutom att avgången enbart på grund av ålderspensioneringen fram till år 1990 uppgår till ca 109 per år. Eftersom under de senaste åren i genomsnitt endast 67 elever per år har utbildats vid skogsinstituten framgår det klart hur välgrundat vårt krav om utökning av utbildningen är. Här behövs verkligen en snabb ökning av utbildningskapaciteten. Detta har också kraftigt understrukits av företrädare för hela vårt skogsbruk vid de överläggningar de haft med skolöverstyrelsen i denna fråga. Utskottet har emellertid inte gått med på vår hemställan, trots att utskottet ansluter sig till uppfattningen att det råder stor brist på skogstekniker och att detta kan få de konsekvenser som vi påtalat i motionen. Jag vill bara, herr talman, rikta en fråga till utskottets ordförande: Tror herr Alemyr att en utökad utbildning kan komma i gång vid Värnamo skogsinstitut för ytterligare 30 elever under år 1977 med den skrivning som utskottsbetänkandet fått?

Herr talman! Vägnätet är vårt lands största transportsystem. Totalt finns ca 350 000 kilometer väg. Av detta vägnät utgör riksvägarna ca 12 500 kilometer och länsvägarna ca 85 000 kilometer. Praktiskt taget varje hushåll kan nås med en vägtransport. En god standard på såväl vägsom gatunätet är av väsentlig betydelse för näringslivet och för de många människor som dagligen färdas individuellt med personbil eller kollektivt med buss till och från sina arbetsplatser. Av persontransporterna, om man uttrycker dem i personkilometer, sker inte mindre än 91 96 på väg — ca 82 926 med personbil och ca 9 96 med buss. Trots den procentuellt sett låga siffran för kollektiva persontransporter sker i dag lika mycket kollektivresande, uttryckt i personkilometer, med buss på väg som med järnväg, tunnelbana och spårväg tillsammans. Jag tror att det är ytterligt få, t.o.m. av kammarens ledamöter, som har klart för sig att kollektivtrafik med buss på väg när det gäller antal trafikanter är lika stor som all övrig kollektivtrafik tillsammans. Det totala godstransportarbetet på väg och järnväg omfattar ca 50 miljarder tonkilometer per år. Lastbilarna svarar för ungefär hälften av detta transportarbete. På distanser över 50 mil uppgår järnvägarnas andel till ca 62 26. På avstånd under 10 mil sker däremot nästan allt godstransportarbete per lastbil.

Ett väl fungerande vägnät — med god framkomlighet och trafiksäkerhet — är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. För framtiden bör vi därför ställa två grundläggande krav. För det första: det samhällskapital som vägnätet utgör måste vidmakthållas. Någon kapitalförstöring får inte ske. Ordinarie driftanslag måste täcka behövliga serviceoch underhållsarbeten. För det andra: fortlöpande nyinvesteringar måste komma till stånd i vårt vägnät. Vägnätet måste byggas ut i den takt som transportarbetet ökar. Framkomlighet och trafiksäkerhet är viktiga komponenter som vi måste beakta när vi bedömer behovet av investeringsmedel till vägnätet, vårt lands största transportsystem. Herr talman! Jag vågar förutsätta att många talare i dagens debatt — och då framför allt företrädare för den borgerliga oppositionen — kommer att utmåla det svenska vägväsendet i mycket mörka och dystra färger. Det kommer att talas om dålig vägstandard och otillräckliga medel för underhåll och drift. Säkert kommer man att säga att en kapitalförstöring äger rum inom vårt vägnät. Förvisso finns det, herr talman, stora brister på många håll i vårt lands vägnät, och den snabbt ökande tunga godstrafiken sliter hårt på våra vägar. Då vi till hösten skall ta ställning till riktlinjerna för den framtida trafikpolitiken och vidta åtgärder för att föra över tung lastbilstrafik till järnväg kommer vi säkert att möta motstånd från samma företrädare. När vi från socialdemokratiskt håll för två år sedan i trafikutskottet uttalade oss för 18 m fordonslängd — vi tillåter ju som bekant i dag 24 m - hade vi en samlad borgerlig front emot oss. Nu har trafikpolitiska utredningen enhälligt föreslagit detta. Men det skall bli intressant att se om man i riksdagen kommer att följa den linjen. Att jag tar upp detta i dagens debatt sammanhänger med att det inte blott är ekonomiska resurser till vägverket och vägväsendet som erfordras för att behålla och vidmakthålla vårt vägsystem. Vi måste också styra transportströmmarna från samhällsekonomiska utgångspunkter, så att förslitningen på våra vägar begränsas. Hur har då väganslagen och vägstandarden utvecklats? Blott några få siffror. År 1960, alltså för femton år sedan, var 18 96 av vårt totala vägnät belagt och 82 96 var grusvägar. I dag är 51 96 av vägnätet belagt med varaktigare slitlager än grus. Även bärigheten har höjts, vilket lett till att år 1975 ca 92 96 av det statliga vägnätet och hela riksvägnätet var upplåtet för 10 tons axeltryck och 16 tons boggitryck. Innevarande års budget för vägverket uppgår för första gången till över 3 miljarder kronor. När man bedömer insatserna för vägväsendet får man utöver de anslag som via vägverkets budget anvisas för byggande och drift av våra vägar även komma ihåg de betydande belopp som via arbetsmarknadsstyrelsen i sysselsättningsbefrämjande syfte slussas över till vägväsendet. Årligen har under de senaste åren, utöver det särskilda anslag i konjunkturstimulerande syfte som vi kommer att diskutera så mycket, mellan 300 och 600 milj.kr. gått via AMS till vägväsendet. Under innevarande budgetår har redan 375 milj.kr. via AMS gått till vägväsendet. För budgetåret 1976/77, som dagens debatt avser, föreslår departementschefen en uppräkning av vägverkets totala budget med ca 203 milj.kr. till 3 217 milj.kr. Helt i enlighet med vägverkets prioritering föreslås de kraftigaste påslagen när det gäller driftanslagen, som ökar med i runda tal 200 miljoner. Av dessa medel utgör 155 milj.kr. ökade driftanslag till statliga vägar, och det kommunala driftanslaget har räknats upp med 30 milj.kr. Bidragen till enskild väghållning föreslås öka med 15 milj.kr. Svarar då de av departementschefen anvisade medelsbeloppen mot de behov som föreligger på vägväsendets område? Jämfört med vägverkets krav i petita blir svaret på frågan nej. Det anvisade beloppet understiger vägverkets lägsta alternativ med ca 200 milj.kr. Om man emellertid ser till driftoch underhållssidan kommer i stort sett de behov av medel som föreligger att bli tillgodosedda och eventuellt tal om kapitalförstöring på grund av bristande underhåll är därför överdrivet. Att utskottet i stort sett enhälligt dock ställer sig bakom departementschefen får naturligtvis ses mot bakgrunden av det budgetläge som vi befinner oss i. Ett underskott i budgeten på i runda tal 12 miljarder kronor är ju en realitet som man får ta hänsyn till även om man hade önskat ytterligare medel till vägverket för utbyggnad av den viktiga transportapparat som vägverket utgör.

Dessa förslag har följts upp i de borgerliga partiernas motioner, och utskottets majoritet har följt den linjen. Låt mig, herr talman, säga att jag har förståelse för vägverkets generaldirektör. Han känner ett stort ansvar för sitt verk och han vill fullfölja de ambitioacr som verkets styrelse gett uttryck för i sina petita. Som ledamot i vägverkets styrelse står jag givetvis bakom de krav vi har fört fram i petitan, och jag kommer även i fortsättningen att verka för en hög ambitionsnivå när det gäller att underhålla och bygga ut det svenska vägväsendet.

Som framgår av reservationen 2 anser vi nämligen i år liksom under tidigare år att det särskilda anslaget till 100 96 skall ställas till vägväsendets förfogande och utnyttjas för vägbyggande och förstärkt vägunderhåll. För det andra menar vi att det särskilda anslaget har speciell betydelse ur sysselsättningssynpunkt och även ur regionalpolitisk synpunkt. Arbetsmarknadsstyrelsen har inför utskottet med skärpa understrukit — vilket f. ö. framgår av bilaga C som är fogad till utskottets betänkande — den sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska betydelse som detta anslag har.

Styrelsen vill särskilt peka på den säsongutjämning för vilken anslaget har kunnat utnyttjas och vilken delvis påkallas av vägverkets ordinarie verksamhet. Även den regionalpolitiska styrning som detta extra anslag har möjliggjort får anses vara av väsentlig betydelse.

Förbundet kan inte, som man uttrycker det i sitt brev, acceptera den cyniska inställning till sysselsättningen för vårt förbunds medlemmar som framgår av de borgerliga motionerna i den här frågan. Olle Östrand kommer i ett senare anförande att närmare utveckla anslagets betydelse just från sysselsättningssynpunkt för den här yrkeskategorin. Statsanställdas förbund, Statstjänstemannaförbundet och Sveriges arbetsledareförbund har i skrivelse till utskottet gett uttryck för en viss oro när det gäller den framtida sysselsättningsvolymen inom vägverket. Utskottets centerpartistiske talesman, Anders Dahlgren, har i ett pressuttalande fredagen den 26 mars sagt att det finns farhågor bland vägverkets anställda för att de skulle riskera att friställas. Herr Dahlgren vet mycket väl, bl.a. i sin egenskap av ledamot i vägverkets styrelse, att det aldrig under några omständigheter kan bli fråga om att friställa någon personal i vägverket. Men genom att avveckla anslaget på 200 milj.kr. försämras på ett påtagligt sätt möjligheterna för arbetsförmedlingen att hjälpa arbetslösa utanför verket till ett meningsfullt arbete. Det kan t.ex. gälla arbetslösa vägarbetare som tidigare har jobbat vid entreprenadföretag och, som sagt, byggnadsarbetare. Vad beträffar den oro de tre nämnda förbunden gett uttryck för i sin skrivelse vill jag ånyo understryka vad vi uttalar i reservationen 2, nämligen att vi förutsätter ”att regeringen i kommande budgetarbete i all möjlig mån överväger möjligheterna att genom ökade resurser förbättra vägverkets möjligheter att genomföra olika angelägna driftoch byggnadsåtgärder”.

En fråga som varit föremål för stor diskussion i utskottet, som upptar ett stort utrymme i föreliggande betänkande och som dominerat den pressdebatt som ägt rum i anslutning till väganslagens behandling i utskottet gäller det särskilda 200-miljonersanslagets regionala fördelning. Från kommunikationsdepartementet översändes till vägverket och AMS i slutet av februari en preliminär promemoria som underlag för fortsatt behandling och diskussion om hur det i budgeten upptagna sysselsättningsanslaget regionalt skulle fördelas, därest riksdagen ställer sig bakom detta förslag. Inför utskottet har AMS meddelat att departementets förslag väl överensstämmer med verkets egen bedömning av den regionala fördelningen när det gäller behovet av sysselsättningsstöd. Skogslänen konstateras fortfarande ha ett sämre sysselsättningsläge än övriga län, och i fråga om Halland och Bohuslän kommer omfattande friställning av byggnadsoch anläggningsarbetare tyvärr att ske under hösten och vintern. Jag skall, herr talman, inte här gå in på alla de från vägpolitisk, re gionalpolitisk och sysselsättningsmässig synpunkt angelägna vägprojekt som finns med i den lista som departementet upprättat. Låt mig bara ta ett par exempel som blivit föremål för diskussion. Det gäller först möjligheterna att använda medel för utbyggnad av E 6 i Bohuslän vid Stenungsund och mellanriksvägen Kiruna-Narvik. Även om projektet vid Stenungsund ännu ej är färdigprojekterat, torde det inte råda något som helst tvivel om att dessa planer kan framtagas i så god tid att byggnadsarbetena kan påbörjas under nästa år. Det säger man alldeles bestämt på vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län. Vad beträffar vägen Kiruna-Narvik är vägdirektören i Norrbotten av den bestämda uppfattningen att inte några som helst svårigheter skall föreligga när det gäller att sätta i gång detta från sysselsättningsoch regionalpolitisk synpunkt så angelägna vägprojekt. Vad var det moderaterna sade i förra valrörelsen? Om bara viljan finns så kan man göra både det ena och det andra. Tyvärr verkar det som om viljan saknas på den borgerliga kanten i fråga om den här typen av projekt. Jag har, herr talman, här i min hand tre telegram som kom utskottet till handa i går. De är från Kiruna kommunstyrelse, från kommunstyrelsen i Gällivare och från Fackliga central i Kiruna. I Kiruna kommunstyrelse finns samtliga i riksdagen företrädda partier representerade. En enhällig kommunstyrelse telegraferar till utskottet därför att man känner oro för att dessa pengar skall försvinna, för att det särskilda anslaget skall avvecklas och för att man icke kan sätta i gång det projekt som man har väntat på så länge. Jag tycker att det kan vara angeläget att kammarens ledamöter får höra vad man telegraferar: ”Kiruna kommunstyrelse, vari alla de i riksdagen företrädda partierna är representerade, har med tillfredsställelse konstaterat att proposition lagts om medel för vissa vägföretag bl.a. i Norrbottens län, varav en del skulle utgå för igångsättning av mellanriksvägen Kiruna-Narvik. Kommunstyrelsen har ställt stora förhoppningar på att denna åtgärd skall kunna innebära påbörjande av detta för kommunen och länet utomordentligt angelägna projekt. Kommunstyrelsen ser med synnerlig oro om den situationen skulle uppkomma att särskilda medel icke nu skulle stå till förfogande för vägföretagets igångsättning. Kommunstyrelsen har därför vid sammanträde 1976-04-07 enhälligt beslutat hemställa att riksdagen måtte fatta sådant beslut att projektet tilldelas äskade särskilda medel för igångsättning under hösten 1976. Gällivare kommunstyrelse har skickat ett telegram och instämt i vad man har sagt i Kiruna. Inom Fackliga centralorganisationen, där man har 8 400 medlemmar, vet man vad det innebär att inte ha tillgång till arbete. Man har konfronterats med arbetslöshet i den här regionen, och jag tycker att de borgerliga ledamöter som representerar regionen verkligen bör tänka sig för, när vi senare i dag skall votera i frågan.

När man nu genom att använda medel ur det särskilda anslaget kan möjliggöra en uppsnabbning av detta ur trafiksäkerhetssynpunkt och allmän transportpolitisk synpunkt så angelägna projekt, då vill de borgerliga partierna sätta käppar i hjulet och talar om att detta får ske genom ordinarie AMS-anslag. Förvisso kan ytterligare sysselsättningspolitiska åtgärder behöva vidtagas för att garantera sysselsättningen för friställda byggjobbare i Halland och Bohuslän, och även vi socialdemokrater förutsätter att AMS-medel kommer till ytterligare användning för detta angelägna vägprojekt. Jag tycker att trafikutskottets värderade ordförande, som i likhet med mig kommer från västra Sverige, skulle ha tagit ett samtal med byggjobbarna nere på Ringhals i Värö eller med byggjobbarna vid oljeplattformsbygget i Strömstad, innan utskottet fattade sitt beslut. Jag tror att herr Sven Gustafsons iver att om möjligt tillfoga regeringen ett nederlag i riksdagen då skulla ha dämpats något. Om herr Gustafson konfronterats med dessa byggnadsarbetare, så hade kanske utgången i utskottet när det gällde 200-miljonersanslaget blivit annorlunda. Hur kommer f. ö. alla de borgerliga representanter, som sedan budgetpropositionen framlades den 11 januari varit hos kommunikationsministern och bönat om pengar från det här anslaget för sitt eget län och för sin egen region, att ställa sig i dag, när vi skall fatta beslut? Det finns ju t.o.m. ordinarie ledamöter i trafikutskottet som har uppvaktat kommunikationsministern och sagt att man behöver pengar till Jönköpings län från det här 200-miljonersanslaget. Ett par veckor efter det att man varit hos kommunikationsministern och uppvaktat kan man ställa sig bakom trafikutskottets majoritet och säga nej till anslaget! Sådant skulle kunna kallas för dubbelspel. Herr talman! Jag skall inte närmare uppehålla mig vid denna fråga utan ber att få hänvisa till reservationen 2, som jag yrkar bifall till. Jag skall därefter något beröra övriga reservationer i utskottets betänkande. Förra årets riksdag beslöt på basis av ett betänkande från ett enhälligt trafikutskott att i skrivelse till regeringen hemställa att ett långsiktigt program för den framtida vägpolitiken snarast under år 1976 skulle föreläggas riksdagen. Under utskottsbehandlingen av årets budgetförslag har framgått att regeringen i anslutning till den trafikpolitiska proposition som kommer att presenteras under hösten ämnar redovisa riktlinjer för den fortsatta vägplaneringen. Man kan då förutsätta att dessa riktlinjer i vidare mån än nuvarande planeringsordning kommer att ta hänsyn till väginvesteringarnas samhällsekonomiska effekter och till de vidgade regionaloch näringspolitiska aspekter som numera läggs på samhällets investeringar i olika hänseenden. Att i ett läge, där man vet att ett långsiktigt program för vägplaneringen helt i enlighet med förra årets riksdagsbeslut kommer att föreläggas höstriksdagen, på nytt skriva till regeringen och begära detta tycker vi inte är motiverat. Vi har därför reserverat oss. Vi tycker faktiskt att utskottsmajoriteten slår in öppna dörrar, och det hedrar inte riksdagen. Jag yrkar bifall till reservationen 1. När det gäller anslaget Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, så föreslås detta för nästa budgetår uppräknat med 30 milj.kr. och totalt utgöra 235,7 milj.kr. Detta anslag var till för ett par år sedan ett förslagsanslag. Majoriteten föreslår nu att man på nytt tillämpar principen med förslagsanslag. Eftersom alla övriga anslag på vägområdet är reservationsanslag har vi inte velat gå med på detta. Det är dock, som vi uttrycker det i vår reservation, angeläget att man i fortsättningen beräknar anslaget på så sätt att medelstilldelningen svarar mot de förutsättningar som bidragsförfattningen anger. Anslagets medelsram skall med andra ord vara tilltagen så, att kommunerna försäkras de statsbidrag som enligt gällande regler skall utgå. Jag yrkar med denna motivering bifall till reservationen 3. Inledningsvis gjorde jag gällande att det när det gäller medelstilldelningen till vägväsendet i stort sett råder enighet i utskottet. Det har bara varit diskussioner om att föra anslaget till den ena eller andra posten. På en punkt har dock folkpartiets och centerpartiets ledamöter i utskottet velat öka anslagstilldelningen, och det gäller anslagen till drift resp. byggande av enskilda vägar. I reservationen 4 kräver man för dessa ändamål ytterligare 11,5 resp. 8,3 milj.kr. Någon borgerlig enighet föreligger dock inte, eftersom moderaterna inte har ställt sig bakom den reservationen. Under hänvisning till vad jag tidigare yttrat om budgetläget, och då vi från majoritetens sida förutsätter att man i regeringen framgent kommer att uppmärksamt följa medelsbehovet för denna viktiga del av vägnätet, yrkar jag därför bifall till utskottets hemställan på denna punkt, vilket alltså innebär avslag på reservationen 4. Slutligen skall jag med några ord beröra frågan om tullvägar, som moderaterna i vår återkommer till. I reservationen 5 pläderar herrar Lothigius och Clarkson för att man skall införa tullvägssystemet för större genomfartsleder av typen E 3, E4 och E 6. Genom något för mig obegripligt system skulle utrymmet för vägbyggnader bli större om ett avgiftssystem tillämpades på våra större vägar. Såvitt jag förstår erfordras emellertid lika mycket kapital för byggande av en väg, oavsett om den avgiftbeläggs eller inte efter färdigställandet. avgifter, som presenterades 1973, behandlas olika principer av ekonomisk art när det gäller prissättning inom trafiksektorn. I betänkandet redovisas även de kostnader som från olika utgångspunkter kan hänföras till vägtrafiken. Dessa förslag har överlämnats till trafikpolitiska utredningen, i vilken bl.a. herr Lothigius ingår. Denna utredning har alltså till uppgift att pröva de här frågorna, och i det sammanhanget kommer man även in på frågan om avgiftsfinansiering av vägsystemet. Personligen har jag dock den alldeles bestämda uppfattningen att vi bör undvika tullvägsprincipen på vägar, som bör stå till alla trafikanters förfogande. Jag har i en tidigare debatt här i kammaren sagt, att det inte är frågan om en trafikants ekonomi som får vara avgörande för om han skall kunna utnyttja en modern och ur trafiksäkerhetssynpunkt bra väg. Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan under punkten 2, vilket innebär avslag på reservationen 5. Sammanfattningsvis kan man alltså slå fast att dagens vägdebatt inte främst kommer att gälla en ökning av anslagen till vägsektorn. Ett överförande av det särskilda anslaget till vägverkets ordinarie budget ger som jag inledningsvis sade inte en enda krona mer till vägarna men får i stället negativa effekter ur sysselsättningssynpunkt och motverkar de regionalpolitiska strävanden, som inte minst centerpartiet brukar vara en aktiv talesman för. Däremot har vi socialdemokrater i våra reservationer starkt understrukit vikten av en framtida stark satsning på det svenska vägväsendet. Herr talman!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

Herr talman! Omdömena om förslagen till anslag till vägväsendet i årets budget är mycket skiftande och ibland diametralt motsatta, beroende på från vilket håll de kommit. ”Stor satsning på vägarna” rubricerar t.ex. kommunikationsdepartementet sitt pressmeddelande om förslagen, medan man i VV-aktuellt — som redovisar pressklipp från vägverkets informationskontor — har satt rubriken ”Sämsta anslaget på 10 år”. Nu menar man väl inte i VV-aktuellt — det är f. ö. en ledare i tidningen Motor som citeras — att departementet ljuger, men man menar att den rubrik som satts är en smula i det blå, som man uttrycker sig: Vad man syftar på är det faktum att även om anslagsökningen är betydande, så räcker inte det totala beloppet till för att hålla samma nivå på underhåll och byggnad av vägar 1977 som 1976. De 200 miljoner vägverket får borde i stället vara 400 miljoner. Visserligen är det som sagt en ledare i tidningen Motor som citeras, men man får väl förutsätta att vägverkets presstjänst delar tidningens uppfattning när saken slås upp på det här sättet. ”Vill kommunikationsministern försöka försvara ordet satsning så kan ske han pekar på de 200 milj.kr. som regeringen avsatt för bl.a. tidigareläggning av regionalpolitiskt viktiga vägar”, sägs det vidare i den citerade ledaren. ”Men detta är en summa som även funnits till hands förr om åren och som han gärna själv delar ut till stora delar — nu senast till bl. a: Västerdalsvägen, Kapellskärsvägen och Seskarövägen.” Det är hårda omdömen man här givit uttryck för. Nu är det väl ändå så att anslagen till vägarna gäller stora pengar, och ingen kan väl heller komma förbi att det satsas rätt stora belopp på vägar i vårt land. Trots detta har de, beroende på kostnadsstegringarna, en tendens att inte räcka till. Vänsterpartiet kommunisterna vill i den situationen trycka på för att få till stånd en avlastning av vägnätet genom överföring av trafik från landsväg till järnväg eller sjöfart. Säkert är det helt nödvändigt att åstadkomma en sådan överföring, om inte vägproblemen så småningom skall växa oss över huvudet. Den kommande vägplaneringen är i det perspektivet en viktig fråga. Jag vill understryka vad som sägs i reservationen 1, nämligen att hänsyn bör tas till ”väginvesteringarnas samhällsekonomiska effekter och till de vidgade regionaloch näringspolitiska aspekter som numera läggs på samhällets investeringar i olika hänseenden”. De synpunkterna torde komma att behandlas i den kommande trafikpolitiska propositionen. Det är helt nödvändigt att anlägga sådana aspekter på vägplaneringen liksom att samordna denna med andra trafikpolitiska åtgärder. Därför kan det ha sin betydelse att trafikpolitiska frågor som rör hela landtrafiken tas upp i ett sammanhang, inte minst då mot bakgrund av att vi kan förvänta oss att förslag om nedläggning av vissa av SJ:s bandelar kommer att föras fram, vilket medför krav om ersättningstrafik på landsväg. Det som vi från vpk:s sida tycker är betänkligt i den nuvarande vägpolitiken är att ett ackumulerat behov av underhållsarbete uppstått. Enligt vägverket har detta ackumulerade underhållsbehov tredubblats på tre år. Behovet skulle nu vara upp i 1 800 milj.kr. Bristande underhåll betyder kapitalförstöring men kan också — det är alldeles uppenbart — innebära trafiksäkerhetsrisker. Det finns givetvis därför anledning att se allvarligt på situationen. I motion 1583 har jag och några andra vpk-are visat på detta och liksom under tidigare år föreslagit att vägverket i sin planering skall till fullo få utnyttja anslaget till Särskilda byggnadsoch förbättringsåtgärder och därvid använda en del av dessa medel till underhållsarbete. Reservationen 2 ger yttryck för motionens syfte och understryker att behovet av underhållsarbeten måste uppmärksammas. En speciell diskussion har i år uppstått om det s.k. särskilda anslaget.

Bakom framställningarna från de fackliga organisationerna på den statliga sidan ligger oron för att antalet anställda på sikt skall skäras ned genom att kostnadsstegringarna leder till att anslagen inte räcker till. Vägverket har också betonat personalsituationen och sagt att antalet anställda sedan 1966 av sådana orsaker minskat med 2440 personer. Statsanställdas förbund har vidare framfört sin besvikelse över att det inte sker någon förnyelse av fordonsoch maskinparken. Det är beklagligt att vägverket alltmer måste ägna sig åt inhyrning, säger förbundet. Svenska byggnadsarbetareförbundet framhäver i sin tur att vägverkets ordinarie personal har bättre anställningstrygghet än Byggnadsarbetareförbundets medlemmar. Förbundet menar att om de 200 miljonerna på det särskilda anslaget förs över på ordinarie stat innebär det att ett stort antal av förbundets medlemmar inte kommer att kunna beredas arbete. Det är beklagligt att något av en facklig tvist skall behöva uppstå i det här sammanhanget, men de olika förbundens agerande är naturligtvis förståeligt med hänsyn till deras respektive intressen. När den motion skrevs på vilken mitt namn står först var vi medvetna om t.ex. Statsanställdas förbunds uppfattning — den har f. ö. berörts i motionen. Trots detta har vi i vårt motionsskrivande inte velat gå så långt som till att föreslå att det särskilda anslaget skulle försvinna, vilket skulle bli konsekvensen om medlen fördes över på ordinarie stat. Den karaktär detta anslag har och det syfte som det enligt departementschefen skall ha — att inriktas på arbeten som är på en gång från sysselsättningssynpunkt värdefulla och vägpolitiskt angelägna — har vi uppfattat som så betydelsefullt att anslaget bör vara kvar. Svenska byggnadsarbetareförbundets skrivelse understryker väl det motiverade i en sådan uppfattning. Herr Hugosson har också redovisat andra skrivelser som stöder denna uppfattning. Däremot tyckte vi — och det är en åsikt som också de borgerliga har givit uttryck för i sina tidigare motioner — att vägverket från början bör vara med i planeringen av hur pengarna skall användas. Riksdagen har även uttalat sig för en sådan ordning. Med tanke på detta betraktar jag det som något anmärkningsvärt att kommunikationsministern på ett så uppseendeväckande sätt har kastat ut konkreta förslag för medlens användning utan att höra vägverket. Att det samtidigt sägs att förslaget skall ligga till grund för fortsatta överläggningar mellan regeringen, vägverket och AMS har inte helt förtagit det intrycket. När det gäller frågan om situationen för vägverkets personal uttrycks i reservationen 2 den bestämda uppfattningen att det med anledning av årets budgetförslag inte får bli aktuellt med någon friställning av arbetskraft. Vi reservanter förutsätter emellertid att om ytterligare medel erfordras för att uppnå en rationell användning av tillgänglig arbetskraft får regeringen för detta anvisa medel på tilläggsstat. Ett sådant förfaringssätt bör kunna lösa åtskilliga av de problem som vägverket och de anställdas organisationer har att brottas med. Även i det sammanhanget är det viktigt att understryka behovet av att underhållsarbeten kommer till stånd. Vägverket har naturligtvis alltid ambitionen att upprätthålla den s.k. servicenivån. Om denna sänks kan framkomlighet och även trafiksäkerhet påverkas menligt. Jag vill dock än en gång poängtera att vi motionärer betraktar underhållsarbetet som det viktigaste inslaget i vägverksamheten i dag. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här har sagt yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 3 vid detta betänkande.